Herr talman! I och med det beslut som riksdagen förhoppningsvis kommer att fatta om en stund får Sverige en ny turistpolitik. Statens insatser blir nu främst att påverka Sverigebilden utomlands genom att sprida en allmän utlandsinriktad Sverigeinformation och att bistå turistbranschen med sådana exportfrämjande marknadsföringsinsatser som kommer branschen i dess helhet till godo. Majoriteten i utskottet hävdar att turistbranschen är bättre skickad än en statligt finansierad organisation att utomlands marknadsföra Sverige som turistland. Därför skall staten inte vara med i det av branschen startade bolag som vi räknar med skall svara för huvudparten av dessa insatser. Detta bolag har tagit namnet SWETRAC. Staten skall däremot köpa tjänster av detta bolag, och för den skull inrättas en statlig turistdelegation -- vad den nu kan få för namn -- med uppgift att handla upp de tjänster som staten skall stödja för den utlandsinriktade marknadsföringen av Sverige. Till sitt förfogande får denna delegation, som inte skall bedriva någon egen egentlig verksamhet, 100 milj.kr. En upphandling i den storleksordningen blir aktuell under i varje fall de första tre åren. Turistrådet skall inte belasta detta anslag om 100 milj.kr. Regeringen får i stället mandat att använda ett särskilt anslag för att främja en smidig övergång till den nya marknadsföringsorganisationen. År 1991 medförde en drastisk minskning av Sverigeturismen. Antalet övernattningar minskade med 14 %. Samma trista utveckling har de flesta andra europeiska länder haft. Skälen till nedgången är lätta att identifiera: lågkonjunkturen, Gulfkrisen, omvälvningen i Östeuropa och oroligheterna i Jugoslavien. Men märkligt nog har Danmark och Norge faktiskt ökat sin utlandsturism med 10 % under 1991, möjligen på bekostnad av Nu är det viktigt att skapa nya förutsättningar för att få turister från andra länder till Sverige. Sänkningen av hotell och restaurangmomsen kan bidra till detta.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

Herr talman! Flyga till Kalmar. Cykla på Europas längsta bro till Öland. Handla i Nordens Venedig, Trädgårdsföreningen i Göteborg. Gå på världens största kräftskiva i Malmö. Världens längsta linbana i Öträsk kan också vara värd en tur. Bo på hotell i Hjo. Begrunda kungagravarna i Uppsala. Skåne. Möta Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Bestiga Sylarna från Storulvåns fjällstation. Fiska, kanske i Torne träsk. Åka kanaltur på Kinda, Göta eller Dalslands kanaler. Äta gott på Grythyttan på väg till Selma Lagerlöfs Mårbacka. Tälta i Torekov. Dricka brunn i Loka, Ronneby, Sätra eller Medevi. Kronan, fiske, gamla vapen. Utforska brukskulturer i Uppland eller Västmanland eller varför inte Gästrikland. Bada vid blåa, höga och vita kusten och västkusten. Dansa på festivalen i Paddla i sjörika Dalsland. Spela folkmusik vid Siljan eller sjunga i kör i Skinnskatteberg. Handla på IKEA och Sommarland. Spela eller se på fotboll. Pröva inlandsbanan. Bli våt på Det här är turism. Det här är någonting som är värt att uppleva både för svenskar och för människor från andra länder. Men i Sverige tycker vi inte att turism är något betydelsefullt, utan för oss är det precis som med snö: Vi har bara ett ord för snö. På Grönland har man många hundra ord för snö. Vad jag skulle vilja med den här lilla inledningen är att Sveriges riksdag och regering skulle tycka att turism är värt att satsa på, att turism är en bransch som har utvecklingsmöjligheter. Det är av den anledningen vårt utskott nu föreslår 100 miljoner till marknadsföring av Sverige utomlands -- inte i Sverige utan utomlands, på vissa bestämda marknader och riktat till vissa bestämda kunder, på marknader där vi vet att marknadsföringen ger bäst resultat. Man kan inte göra allting överallt, utan det är viktigt att veta var man skall satsa. Det är därför den här delegationen skall börja köpa upp tjänster av Swedtrack. Jag hoppas, precis som Jan-Erik Wikström, att den här kommittén får ett annat namn, eftersom ''delegation'' redan är använt i den förra regeringens namn. Det var då fråga om en social företeelse och inte en marknadsmässig och professionell. Det är för att öka professionalismen när det gäller turistfrågorna som vi också vill lägga ner turistrådet. Vi tror att trenden i och med detta kanske kan vända. I motsats till många andra branscher i världen är faktiskt turismen en bransch som ökar i omfattning. Turismen är inte en bransch med svårigheter. Vi hörde tidigare att Norge och Danmark har ökat sin turism, vilket inte Sverige har, utan här har den minskat med nästan 15 %. Turism är alltså inte en social rättighet, utan det är en bransch med 250 000 anställda och 20 000 företag. Regeringen har redan visat att den vill satsa på småföretagande genom olika aktiviteter för småföretag, och mer är på väg. Vi behöver också se på turismen som bransch. I dag fick jag på mitt bord en redovisning av de olika utbildningar som ges i Sverige inom turistområdet. Tyvärr är det fortfarande oerhört litet. Det finns totalt 150 platser i Falun, Kalmar och Östersund, alla på bara 80 poäng. I Göteborg finns en kurs på 140 poäng för hotell och restaurangnäringen. Det behövs mycket mer. Det behövs professorer, och det behövs kompetensutveckling för att öka branschens status och för att öka vår skicklighet i att locka hit turister utifrån. På samma sätt måste vi se på själva arbetet, att arbeta i turistbranschen. Kanske är det så att vår viktigaste exportindustri, som enligt många är bilbranschen, är mer läcker, intressant och spännande. Kanske betraktas det som finare att göra bilar än att bädda sängar, laga mat, köra buss och att ge service till andra människor, som mycket av turismen handlar om. Också här måste vi få till stånd en attitydförändring för att branschen skall få större och bättre förutsättningar. Vi har som sagt lyckats med att minska turismen i Sverige. I vanliga fall när detta händer är det hungersnöd, krig eller revolution, men vi har lyckats ändå. Vi har prisat ut oss och informerat bort oss. Därför behövs stora insatser. När man i dag utomlands talar om Sverige som turistland får man en kommentar, nämligen att det är dyrt i Sverige. Jag skulle därför vilja diskutera möjligheten att sänka momsen. Vi måste nämligen göra något åt vårt kostnadsläge. Det tar lång tid att bygga upp trovärdighet utomlands. Det här bolaget kommer därför under tre år att få stöd från riksdag och regering. Stöd behövs säkert under längre tid. Vad jag skulle vilja se hos svenskarna är en i grunden förändrad inställning till turismen. Då kommer vi att tjäna på turism. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har som sagt inte varit med i riksdagen tidigare, Maja Bäckström, men jag har kunnat läsa en del. Det jag beklagar är att att det alltid har inneburit att stödja Turistrådet när man har talat om att stödja turismen. Turistrådet har haft en budget på drygt 100 miljoner, men detta är en bransch som omsätter 100 miljarder. Det blir därför ingen proportion i talet om att stödja turismen när det egentligen är fråga om att stödja Turistrådet eller inte.

Herr talman! Jag tror säkert, Maja Bäckström, att Turistrådet har gjort stora insatser. Felet var ju bara att man hade så många och så disparata mål att det var omöjligt att klara av uppgifterna. Det är det som förklarar alla de utredningar som har tillsatts under åren. Man har ju på något sätt skurit fötterna av dem när de har försökt springa. Jag menar därför att det finns mycket att lära av det som har hänt. Jag tycker inte att man kan tala om ''pengar som pengar''. Det är oerhört viktigt att se på branschen som professionell och att varje krona skall ges till den som gör det bästa arbetet. Det skall vara en ordentlig kvalitetsuppföljning och ordentliga marknadsanalyser. Det handlar inte om att ge ut pengar som pengar, kära Maja Bäckström.
Herr talman! Jag vill bara replikera på vad Birgitta Wistrand sade på en enda punkt. Birgitta Wistrand läste mycket vackert ur vad jag förmodar var För att på ett kompetent och kunnigt sätt kunna visa allt detta, den enorma tillgång vi har i Sverige, behövs, som Birgitta Wistrand påpekade, professionellt utbildade människor. Birgitta Wistrand påpekade också hur få utbildningsställen det finns vad beträffar både utbildning och forskning för turistintresserade studenter. Dess värre glömde Birgitta Wistrand nämna den utbildning av kulturturistguider som skett på våra folkhögskolor och hur framtiden ser ut för denna utbildning. Jag säger att en sådan utbildning tidigare har skett, eftersom vi för ungefär tre kvart sedan voterade om en så drastisk nedskärning av anslagen till folkbildningen att just de här kurserna -- som, det vill jag medge, ligger litet vid sidan av folkhögskolornas ordinarie verksamhet -- är mycket stark hotade. Bl.a. folkhögskolan i Vadstena nere i Östergötland, mina hemtrakter, har arbetat mycket med detta, och man står nu inför nödvändigheten att sluta med den här utbildningen, vilket naturligtvis är till förfång för kulturturismen i Vadstena. Det kommer numera att bli svårt att få kunniga och professionella guider som kan visa alla skatterna. Är inte Birgitta Wistrand litet ororlig för hur det skall gå med en av de få möjligheter som finns i landet för utbildning av professionella guider, så viktiga för turismen i Sverige?
Herr talman! Jag är inte alls orolig. Det är ju i alla fall något bra med den diskussion vi har haft om turism och Turistrådet. Behövs det guider kommer det också att finnas en bra utbildning för guider. Om den skall bedrivas på folkhögskolor eller inte kan jag inte bedöma, men jag menar att vi måste börja med den högre utbildningen, och sedan får vi ta den andra utbildningen. Kvalitet är det viktigaste.

Herr talman! Vid den hearing som kulturutskottet genomförde den 20 februari framkom det mycket tydligt från alla tio inbjudna myndigheter och organisationer att ett statligt organ behövs också i fortsättningen, och utskottet föreslår att en ny statlig myndighet inrättas -- en turistdelegation. Därmed går utskottet emot regeringsförslaget att helt avveckla det statliga engagemang som skötts av Turistrådet. Turistrådets många olika viktiga funktioner måste naturligtvis föras över till andra huvudmän. Utskottet har också, klokt nog, pekat på den samverkan mellan det nuvarande Turistrådet och olika intressenter i Östersund som förekommit och som bl.a. resulterat i en lokalisering av Turistrådets produktdatabas till Östersund. Vad gäller turistoch resedatabasen har detta viktiga arbete finansierats av Turistrådet. Det är naturligtvis av stor vikt att TDB:s -- turist och databasens -- kontinuitet tryggas. För Jämtlands län liksom för landet i övrigt är resvaneundersökningen, TDB, av stort intresse för turistnäringen och för högskolan, där den är underlag för forskningen. Högskolan i Östersund har sedan tio år tillbaka en särskild turistlinje men också andra utbildningar av betydelse för turismen. Enligt överenskommelse med övriga högskolor och universitet svarar högskolan i Östersund för all turistutbildning på akademisk nivå i Norrland. I nära samarbete med Sveriges turistråd har vi i Jämtlands län sedan tre fyra år tillbaka målmedvetet arbetat för att utveckla Östersund till ett brett kunskapscentrum inom turism. Viktiga resultat har redan uppnåtts. En professur i turism finns vid högskolan i Östersund. En institution för turismvetenskap är nyligen inrättad. Därmed blir högskolan i Östersund först i norra Europa med en institution av det här slaget, påpekar professorn i turism, Högskolan har till sig knutit professurer i turism, dels en adjungerad svensk professor, dels som gästprofessor den internationellt aktade professorn, Stephen Witt. Avtal finns med universitetet i Swansee om studentutbyte. Två forskare är ledamöter i den internationella forskarorganisationen Tourist Research Center. Det finns alltså mycken kompetens och erfarenhet samlad i en rejäl kunskapsbank i Östersund och i Jämtlands län är landets största turistlän mätt i turistomsättning per invånare, och Gotland kommer som god tvåa. Av en arbetskraft på ungefär 75 000 människor är 10 000 verksamma i turistnäringen. Det ger en bild av hur viktig turistnäringen är för Jämtlands län, och det förklarar också varför vi i länet har gått in för att på alla plan -- inte minst i samverkan med högskolan och glesbygdsmyndigheten -- bygga upp den kunskapsbank om turism som jag nyss gett exempel på. Turistnäringen är, som jag nyss sade, stor och viktig i Jämtlands län. Tyvärr har turistströmmen minskat; den gick ned med ungefär 20 % förra året. Det skapar självklart stora problem för en rad företag. Lågkonjunkturen är naturligtvis en av orsakerna till nedgången, men det höga kostnadsläget inverkar också i hög grad, liksom den höga beskattningen, momsen. Visserligen har momsen sänkts något för turistnäringen, men momsen behöver sänkas till en nivå som gäller i våra viktigaste konkurrentländer, där den är 10-- 12 %. Med den nivån på momsen kan man säga att svensk turistnäring har en rimlig konkurrenssituation. För oss i Jämtlands län måste också andra viktiga åtgärder vidtas för att vi skall kunna stärka turistnäringen och konkurrera med turismen i andra delar av vårt land och också utomlands. Jag tänker framför allt på satsningar på vägar. Vi har i Jämtlands län Sveriges sämsta länsvägnät. Det bidrar inte heller till turistnäringens utveckling. Till sist, herr talman, vill jag understryka det som utskottet har sagt om de resurser på turismområdet som redan finns i Östersund och speciellt den kunskapsbank som byggts upp vid Östersunds högskola i form av en särskild turistlinje och andra viktiga utbildningar av betydelse för turismen, produktdatabasen, som byggts upp i samverkan med Turistrådet, och den nyligen inrättade institutionen för turismvetenskap. I uppbyggnaden och i det aktiva arbetet med hela detta viktiga kunskapscentrum deltar högskolan i Östersund, länsstyrelsen, glesbygdsmyndigheten, kommuner och länets näringsliv. Herr talman! De verksamheter som Turistrådet hittills skött kan alltså med fördel och med förtroende skötas från Östersund och Jämtlands län, och jag förutsätter att regeringen kommer med förslag i denna riktning.
Herr talman! Det var en god plädering för Jämtland. Jag kan inte underlåta att säga att det hade varit jättebra om Stina Eliasson och hennes parti hade gått med oss, eftersom det fanns mycket i våra motioner som stämde väl överens med varandra. Men det blir mest fagert tal. Det påstås att man lär så länge man lever och lever så länge man lär. Jag fick här veta att jag inte hade yrkat korrekt när det gällde våra reservationer, och jag skall nu försöka göra det på ett riktigt sätt. Vi stöder naturligtvis samtliga s-reservationer, men för tids vinnande yrkar vi bifall bara till reservationerna 1, 2 och 7.

Herr talman! Vi hade en hearing, som en del ledamöter här har hänvisat till, och det stod väl då ganska klart vad näringen i Sverige tyckte. Det tycks också stå klart att det var få som lyssnade på vad näringen sade. Jag är i och för sig glad att Turistrådet nu läggs ned. Det kostade ungefär 120 miljoner, och av det användes ca 90 miljoner till byråkrati. Det säger sig självt att det inte kan fortsätta så. Jag hoppas nu att den nya konstellationen kommer att fungera. Jag hörde här att socialdemokraterna hade åsikten att de stora kan komma att ta över. Det är riktigt att det finns en viss risk för det. Men politikerna delar ut pengarna -- 80 eller 100 milj.kr. per år -- och då har man möjlighet att hela tiden se till att det fungerar. Det som detta företag skall göra är att marknadsföra Sverige. Tyvärr måste jag säga att pengarna är ganska meningslösa. Det är nästan omöjligt att marknadsföra en turistnäring som knappt har någon möjlighet att konkurrera. Jan-Erik Wikström sade att det är en allmän kris som har gjort att turistnäringen har backat. Det är naturligtvis inte sant -- när man säger det har man inte reda på siffrorna i näraliggande länder, som också har kris. Turismen ökade med 10 % i Norge och i Danmark. Normalt sett brukar inte turistnäringen drabbas av lågkonjunkturer. Det visar att det här är något speciellt för Sverige. Nedgången har varit kolossal de två senaste åren -- det handlar om ca 30 %. Varför? Jo, det är ganska enkelt: det är för dyrt i Sverige. Vi har gjort allting för att skicka svenskarna till andra länder. Vi momsbefriar folk när de åker från landet, men vi lägger moms på dem när de turistar i sitt eget land. Jag vill bara ta ett exempel, som kommer att beröra barnfamiljerna i sommar, och det gäller avgiften på Liseberg. Det kommer att kosta 220 kr. att gå in på Liseberg och åka karusell. Det kommer att kosta 85--100 kr. att åka till Danmark. Det är inte ett speciellt svårt val för en barnfamilj med tre barn -- de inser att man t.o.m. får resan gratis. Så är det över hela linjen. Jag varnade för cirka fyra månader sedan för utvecklingen inom fjällnäringen och sade att i stort sett varje bolag skulle komma att gå i konkurs. Det är nog många som kommer att skylla både på lågkonjunkturen och på att det inte var tillräckligt med snö i söder, men det är inte sant. Det handlar om kostnadsläget. Vi kommer att få se den ena konkursen efter den andra, och jag vill nästan påstå att de flesta bolag kommer att gå i konkurs om inte kommuner och andra går in. Tyvärr är det så i turistnäringen att vi inte tävlar på lika villkor. Skansen får t.ex. 40 av sina 60 miljoner i budgeten från stat och kommun, och så är det över hela linjen; de flesta stora turistattraktioner får kommunalt stöd, och det gör att det är i princip omöjligt att konkurrera. Man kan grovt säga att det staten tar in på momsen lägger den på subventioner till statliga engagemang. Momsen inbringar ungefär 2 miljarder kronor, enligt dem som kan det här, och då kan man fråga sig vad det kostar när över 1 000 företag går i konkurs, med lönegarantier och annat. Det kanske gäller 25 000, 30 000 eller 40 000 arbetstillfällen och 20 miljarder i minskade intäkter till Sverige. Jag tror att t.o.m. en elev på lågstadiet kan räkna ut att det här går åt skogen, att det är en vansinnig ekvation. Socialdemokraterna och LO säger att de snabbt vill göra någonting åt arbetslösheten. Det här är det enklaste och snabbaste sättet: Se till att momsen kommer ner på en konkurrensduglig nivå! För en gångs skull sade en representant för Centern -- talaren som var före mig -- något bra. Det var länge sedan jag hade den uppfattningen. Det här är också ett glesbygdsproblem. Alla som är från just de delarna av landet borde inse hur viktig denna näring är. Vi kan titta på Gotland -- hur ser det ut där? Jag vill påstå att det är en katastrof där. Nu har man äntligen insett att man måste göra någonting åt kostnaderna för att ta sig dit, så man har sänkt priset litet grand. Men jag kan försäkra er om att folk fortfarande kommer att åka till Finland, Norge och andra länder där det är rätt priser. Frankrike kan jag ta som ett bra exempel, när Disneyland nu öppnar där. Myndigheterna har insett att den här näringen är väldigt stor. Man har tagit kontakt med skolorna, med kommunikationerna och med företagen för att samordna hela turistnäringen. Där inser man att turistnäringen är en framtidsbransch. I Sverige tycks man inte tro någonting om branschen -- här finns inte ens en turistminister. Vem handhar de här frågorna? Jo, det är kulturutskottet, som oftast bara är intresserat av att dela ut pengar. Jag säger inte att kulturutskottet på något sätt handhar frågorna på fel sätt, men jag tycker fortfarande att turistbranschen statusmässigt är en näring och att den därför borde höra till det området.
Herr talman! Jag ber att få tacka för berömmet. När det gäller frågan om arbetstillfällen och kulturutskottet är det många som inte har klart för sig att det även inom kulturområdet, snävt sett, finns arbetstillfällen. Se på våra teatrar, museer, musikinstitutioner m.m. Jag kan inte förstå vad det är för fel med att det här ärendet ligger just inom kulturutskottets område. Det handlar faktiskt också väldigt mycket om att kunna bjuda turister på natur och kultur. Det som kallas kulturturism är mycket populärt. Alla åker inte skidor utför, och alla åker inte rutschbana. Man kanske vill ägna sig åt ett annat slags kultur.

Herr talman! Men visst är kulturturism efterfrågad. Så fyrkantig är inte befolkningen att den enbart vill ägna sig åt Disneyland och liknande. Intresset för kulturturism växer. Den budget som vi handhar i kulturutskottet är ganska imponerande. Det ger många arbetstillfällen. Det tycker jag att man skall notera.
Herr talman! Jag vet att de kulturella sevärdheterna har en och annan besökare. Men jag känner inte till någon sådan -- förutom möjligen Läckö slott -- som över huvud taget går ihop. Det rör sig om fruktansvärda underskott. Om vi skall ha råd att fortsätta med sådan verksamhet i framtiden, måste vi också se till att de kommersiella målen fungerar och att det finns svenska turister som är beredda att stanna i Sverige och utländska turister som är beredda att åka till Sverige och använda pengar. I slutändan är det kronor och ören som räknas. Har vi inga intäkter på den kommersiella sidan så har vi inte heller några möjligheter att se till att kulturaktiviteterna bibehålls i den omfattning de har i dag.

Herr talman! Ett av felen med Bert Karlsson som näringsidkare och alla hans kolleger inom turistbranschen har varit att de pratar en massa strunt om Sverige och säger att det är så besvärligt och dyrt. Jag tror att man ibland borde vända på detta och göra som Turistrådets man i New York. Han säger till amerikanarna att Sverige är fantastiskt, därför att man där kan gå ut och äta lunch för 40--50 kr. I denna lunch ingår, förutom varmrätt, öl, smör och bröd och kaffe. Jag vill påstå att man på många andra håll i denna värld inte kan få en lunch till detta pris. Även om det kanske är små marginaler på dagens luncher, så är detta en verklighet. Man borde inte tala strunt om Sverige som turistland och säga att det är så dyrt. Då jublar danskarna. Det skedde när man talade om momsen och sade att det var så dyrt i Sverige. Då tänkte danskarna att de så att säga kan plocka hem turisterna i stället. Det borde vara litet jäklar anamma i denna bransch, vilket innebär att man utgår ifrån att man skall klara av detta och att man är duktig. Dessutom är Sverige inte något dåligt turistland. Det kanske i vissa stycken är dåligt för dem som vill tjäna en massa pengar på turismen -- i och för sig är det inte många som gör det. Vad det emellertid handlar om är att Sverige som turistland har unika möjligheter, inte minst när det gäller naturen, att kunna erbjuda människor att gratis kunna ströva i naturen, att kunna besöka muséer och andra inrättningar, att bada och fiska i ett fritt vatten, osv. Om man utgår ifrån det som är gratis, finnr man enorma möjligheter för Sverige som turistland. Men på det tjänar inte Bert Karlsson och andra några pengar. Men det har ju ett värde i sig, inte minst för de svenskar som kanske inte har råd att ta in på de dyra hotellen, att kunna utnyttja naturen, campingen, osv. Jag vill alltså påstå att det finns billiga alternativ när det gäller att turista i Sverige. Detta borde också denna näring dra lärdom av när den skall marknadsföra sig och inte bara tala strunt om

Fru talman! Turismen är en av de näringar som växer allra snabbast, både internationellt och inom landet, även om det under det senaste året har varit en nedgång här i Sverige. Man räknar med att 235 000 människor har sin huvudsakliga sysselsättning inom turismen. Det är ca 5 % av alla sysselsatta, och turismen omsätter mer än 100 BNP. Det är alltså en betydande näring. Turismen är också viktig och spelar en alldeles särskild roll som välfärdskomponent i vårt samhälle. Upplevelse av natur, kultur, mötet med andra människor och miljöer är ju nyckelbegrepp som växer i betydelse när den materiella välfärden utvecklas till att bli jämförelsevis väl tillgodosedd. Men i detta sammanhang skall man naturligtvis vara uppmärksam på hur denna del av vår välfärd fördelas och uppmärksamma de hinder av olika slag som ligger i vägen för att många människor skall kunna utnyttja de möjligheter som ges. De turismpolitiska mål som anges i reservation 1 tycker jag är helt riktiga. Jag vill göra ett par kommentarer med anledning av detta betänkande. Jag har motionerat om Turistoch resedatabasen och krävt att den skall få tillräckligt med anslag för att kunna fortsätta sin verksamhet. Turist och resedatabasen är den enda löpande resvaneundersökning som vi har. Den är mycket betydelsefull, och det är naturligtvis mycket viktigt att den kan fortsätta sin verksamhet. Nu sägs det i betänkandet att Turistdelegationen skall bedöma värdet av denna turistdatabas och om det motiverar fortsatt medelstilldelning. Vidare sägs det att det finns intresse för samverkan i denna fråga från högskolornas sida. Jag tolkar utskottets skrivning mycket positivt på så sätt att man här ger sitt stöd till en fortsättning av anslagen till Turist och resedatabasen. Jag tycker att Stina Eliasson i sitt anförande bekräftade att man skall göra denna tolkning av utskottets skrivning. Det skulle vara intressant att få en kommentar även från Jan-Erik Wikström, som ju är arkitekten bakom denna nya uppläggning av uppgifterna för Turistdelegationen, så att vi får ett klarläggande att pengar skall tilldelas så att denna verksamhet kan fortsätta. I ett flertal inlägg har Danmark tagits upp. Om man ser på hur turismutvecklingen har varit i vårt grannland Danmark, kan man konstatera att man där har haft en mycket positiv utveckling under senare år. Då kan man fråga sig vad det beror på. För några år sedan hade man en nedgång, och man kan nästan säga att det var en kris. Då beslutade man sig för att göra en satsning. Den skulle riktas enbart mot utlandsmarknaden. Men man fick göra en omvärdering av detta, eftersom man kom fram till att lyckade satsningar på utlandsmarknaden förutsätter att man har en stabil hemmamarknad. Det har medfört att det danska turistrådet nu gör kraftfulla bearbetningar på sin hemmamarknad. Man klarar alltså inte verksamheten om man inte bearbetar hemmamarknaden. Det är hemmamarknaden som är den största marknaden. Det är den som är infrastrukturen, och det är den som ger volymerna. En otillräckligt bearbetad och utnyttjad hemmamarknad äventyrar således förutsättningarna för exporten. Följaktligen har det danska turistrådet nu också engagerat sig i satsningar för att sälja Danmark till danskarna. Om man ser till den svenska turistmarknaden är, såvitt jag kan utläsa av siffrorna, 85 % av turisterna svenska. Den alldeles övervägande majoriteten av besökarna i Sverige kommer således från Sverige. Nu sägs det att intresseorganisationer, regionala och lokala turistorganisationer m.fl., som är verksamma skall ta det fulla ansvaret för den samordning i Sverige som är nödvändig. Man lägger ett avsevärt större ansvar på dessa i framtiden, eftersom de kommande ekonomiska resurserna i så uttalad grad skall läggas på turistfrämjande åtgärder i utlandet. Vi vet emellertid att det eknomiska läget för dessa organisationers huvudmän, som ju ofta är landsting och kommuner, är ansträngt. Några turismorgan har lagts ned. Andra dras med ekonomiska bekymmer. Då tycker jag att den här ekvationen inte går riktigt ihop. Vi har behov av samordning, det är ostridigt. Men de ekonomiska och praktiska förutsättningarna för detta försämras drastiskt. Om man läser de yttranden som branschorganisationerna lämnade över utredningen Ett nytt turistråd, framgår det alldeles klart att det finns ett behov av en samordnad Sverigeturism för att bättre utnyttja de totala resurserna ekonomiskt och geografiskt. Man pekar på behovet av ett bättre samarbete mellan kommersiella, offentliga och ideella aktörer. De här branschorganisationerna har också pekat på behovet av en stabil hemmamarknad, vilken alltså är av väsentlig betydelse för en exportinriktad aktivitet. Då blir det tillräcklig volym för konkurrens på en utländsk marknad. Egentligen är det ytterst få svenska resmål som är anpassade och utvecklade enbart med hänsyn till utländska besökare. Det sägs ofta att det är de som tjänar på turismen som skall stå för fiolerna. Ja, ser man till hur turistkronorna fördelas finner man att ca 60 % går till samhället och 5--7 % till landsting och kommuner. Merparten går alltså till statskassan. Uttalandet om att det är de som tjänar på turismen som skall stå för fiolerna rimmar alltså dåligt med det faktum att staten är den största vinnaren. I betänkandet sägs det att turistdelegationen endast undantagsvis skall bedriva egen operativ verksamhet. Jag skulle vilja rikta uppmaningen till den delegation som så småningom skall upprättas att i alla fall i ett avseende bedriva operativ verksamhet, nämligen när det gäller att göra insatser för den regionala samverkan. Det behövs insatser för områdesutveckling och koordinering. Erfarenheter från Danmark visar att en ensidig prioritering av utlandsmarknaden inte är tillräcklig när det gäller att åstadkomma en positiv utveckling av turismen i Sverige. Alla vill vi ju se en sådan framöver. Snart tillträder Jan-Erik Wikström posten som landshövding i Uppsla län. Som sådan kommer han bland alla andra uppgifter också att ha uppgiften att litet grand vara sitt läns turistambassadör. Jan-Erik Wikström är ju också arkitekten bakom detta upplägg av turistdelegationen. Jan-Erik Wikström kommer ganska snart i sin egenskap av regional turistambassadör att upptäcka att det finns ett behov av samordning, av satsningar, för att koordinera och områdesutveckla. Jag skulle vilja fråga om han inte kan se att det är en uppgift för denna delegation att engagagera sig i detta, även om det är sagt att de operativa egna insatserna skall vara begränsade.

Fru talman! Tack för den inbjudan. Jag kommer gärna. Det skall bli intressant att få diskutera bl.a. hur turistfrämjandet bedrivs i Jan-Erik Wikströms län. Jag är själv engagerad i Skåne. Jan-Erik Wikström är välkommen dit, så får vi ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Jag gläder mig åt att Jan-Erik Wikström ändå uttalar sig positivt om behovet av en sådan här regional samverkan och områdesutveckling. Jag tolkar nog detta uttalande så, att han ser det som en uppgift för denna delegation att man engagerar sig i nämnda uppgifter. Naturligtvis är det väldigt tacksamt att få höra Jan-Erik Wikström bekräfta att man skall läsa utskottsbetänkandet vad gäller turist och resedatabasen så, att det är fråga om fortsatta anslag för denna verksamhet.

Fru talman! Beträffande kostnadsläget i Danmark vill jag säga att också jag inser att man där betalar moms. Men kostnaderna i en del andra avseenden är väsentligt lägre. Därför är turistnöjen, mat och boende billigare i Danmark. Den som åker till Danmark kan konstatera att det är så. Vidare kan jag försäkra att svenska turistbolag inte tar ut för mycket pengar. Köpenhamn till Malmö? Socialdemokraterna borde känna till att satsningen på Folkets park i Malmö har kostat oerhört mycket pengar. Senaste året uppgick underskottet till 30 miljoner. Parken i Köpenhamn däremot går utmärkt. Det måste alltså finnas en anledning till att ingen är intresserad av Det sägs att man naturligtvis skall satsa på Sverige. Också jag tycker att det är en självklarhet att man skall göra det. Jag tror faktiskt att de som ingår i bolaget i fråga är kompetenta nog att göra en bedömning. Jag har ingen anledning att misstro det nya bolaget på den punkten.
Fru talman! Vi kan säkert ägna mycket tid åt diskussioner om olika delar av vårt land. Jag vill framhålla Schlagerfestivalen i Malmö och fotbolls EM som kommer framöver, så nog finns det attraktioner också i Malmö. Vidare hör faktiskt Köpenhamn och Malmö ihop när det gäller turismen. Personligen skulle jag önska att det samarbetet kunde utvecklas ännu mera. Men visst är det många som åker från Köpenhamn till Malmö. Inte minst tänker jag då på utländska turister som kommer till Danmark -- men nog om den saken kanske. Inte heller jag misstror det nya bolaget, som nog har kompetens att driva Sverigemarknaden. Vad jag vill fästa uppmärksamheten på är det förhållandet att det så ensidigt sägs att det bara är dessa statliga pengar som får satsas på utlandsmarknaden. Jag tror att Jan-Erik Wikström -- det har jag ändå kunnat uttolka av hans kommentarer -- inom ramen för dessa miljoner ser möjligheter till insatser även på

Fru talman! Om man som Bengt Dalström uttrycker en mängd felaktigheter kanske det finns anledning att rätta till dem. I Sveriges turistråd finns en styrelse. Denna styrelse består av en rad proffs från näringslivet, inom turistbranschen osv. I Turistrådet finns en delegation som bl.a. har till uppgift att yttra sig över olika stödärenden, att bedriva utvecklingsarbete, m.m. I den här delegationen sitter det också en hel del proffs. Jag vill påstå att även om jag och Nils T Svensson är politiker, tillhör vi också proffsen.
Fru talman! Den repliken måste i så fall gälla föregående anförande. Jag ser tyvärr att utskottets ordförande inte är på plats. Det var honom jag hade tänkt delge en del information. Jag avstår.

Fru talman! Dagstidningskommittén, den senaste av sex presstödsutredningar, lade ned ett omfattande arbete på att beskriva grunderna för den statliga presspolitiken och stödets syfte. I normala fall brukar vi i debatterna i riksdagen inte särskilt behöva erinra om detta. Men vi har fått ett nytt parti bland oss, som tydligen saknar den historiska insikten om varför vi i Sverige införde ett stöd till dagspressen. Det gör en redovisning nödvändig. Bakgrunden till det presstöd vi i dag har i Sverige hänger intimt samman med det faktum att mångfalden i dagspressen genomgick en kraftig försvagning under efterkrigstiden. Utvecklingen gick raskt mot en ökning av antalet tidningsnedläggningar, mot tidingsmonopol på allt fler utgivningsorter och mot en ökad ägarkoncentration. Staten hade förvisso länge stött dagspressen med generella åtgärder. Men dessa hade främst gynnat de stora marknadsstarka tidningarna. Det nya med det direkta presstödet, som infördes i början av 70 talet, var att det var selektivt och lämnades till tidningar i konkurrensmässigt underläge. Syftet med statens selektiva insatser på mediaområdet är att värna om de grundläggande demokratiska friheterna, främst informations-, åsikts och naturligtvis yttrandefriheten. Mångfalden i dagspressen spelar här alltjämt en framträdande demokratisk roll. Att som Ny demokrati hävda att presstödet tillkommit för att ekonomiskt tillfredsställa det politiska etablissemanget är därför en direkt oförskämdhet. Inför nästa års budgetbehandling av presstödet rekommenderar jag Ny demokratis alla ledamöter inkl. partiets ledare att läsa proposition 1975/76:131. Det räcker med normal begåvning för att inse att det selektiva presstödet utgår för att förstärka och fördjupa den svenska demokratin, och ingenting annat. Svenskarna är ett läsande folk. Sverige tillhör de fyra länder i världen där man läser mest tidningar. Läsundersökningar visar att nio av tio svenskar regelbundet läser en dagstidning ungefär en halv timme varje dag. Det är faktiskt en siffra som stått sig genom åren. Våra dagstidningar är således alltjämt det centrala mediet för den debatt som håller demokratin levande. En bred svensk allmänhet vill att det skall förbli så. Allmänhetens breda uppslutning för att bl.a. rädda tidningen Arbetets utgivning är ett gott bevis för detta. En grupp i samhället som också i än högre grad bör få sin beskärda del av mångfalden är de synskadade. De hade, när de besökte utskottet, starka argument för att valfriheten för dem också skulle gälla små tidingar. Vi socialdemokrater anser att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag i den riktningen. För att inte heller ambitionsnivån i LL-Stiftelsens utgivning skall behöva sänkas innan handikapputredningens förslag kan genomföras bör, enligt vår mening, anslaget till stiftelsen nu höjas med 2 milj.kr. utöver vad regeringen föreslagit. Presstödet har från första början stått på en solid grund. Uppslutningen har varit stor i riksdagen när det gäller stödets utformning och syfte. Regeringsskiftet 1976 och det faktum att vi hade borgerliga regeringar fram till hösten 1982 ändrade inte detta förhållande. Centern och socialdemokratin tillsammans har utgjort stöttepelarna för pressens mångfald i vårt land. Moderaterna var från början motståndare till att presstödet infördes, men har senare delvis omprövat sin inställning. Häpnadsväckande är däremot Folkpartiets totalt förändrade syn på stödet till pressen. Folkpartiet liberalerna har under senare år alltmer framstått som det fria ordets dödgrävare. Det är det parti som har mest gemensamt med Ny demokrati i presstödsfrågan, om man tar hänsyn till vad som sagts i riksdagen från Folkpartiets sida under senare år. I Folkpartiets Sverige har pressens mångfald inte längre någon tyngd. Det var vad man gav uttryck för, när vi här i kammaren diskuterade presstödsfrågan förra året. Mot denna bakgrund var det inte utan att det gick kalla kårar genom ryggmärgen, när det stod klart att Folkpartiet och Birgit Friggebo i regeringen skulle få ansvaret för kulturen och presstödet. Regeringens proposition om presstöd är i grunden odemokratisk. Man vill inte bara försämra utvecklingsstödet, utan man vill också minska driftstödet, detta i ett läge när tidningarna drabbats av efterkrigstidens djupaste lågkonjunktur och då många tidningar kämpar för att hålla näsan ovanför vattnet. Det är bra att utskottets majoritet ger regeringen och Birgit Friggebo en ordentlig smäll på fingrarna. Driftstödet förblir oförändrat. Kanske har också folkpartisterna och moderaterna i KU lärt en läxa att driftstödet till pressen tummar man inte ostraffat på. Jag vill gärna, fru talman, ge Centern och Bertil Fiskesjö en eloge för att man inte offrade driftstödet på den borgerliga regeringens altare. Centern har emellertid tvingats kröka rygg i regeringen och i utskottet när det gäller utvecklingsoch distributionsstödet. Det är att beklaga. Innerst inne tror jag att Bertil Fiskesjö tycker likadant. När riksdagen för två år sedan tog ställning till den nya presstödsförordningen, var vi ju överens om att utvecklingsstödet var en viktig strategisk del av presstödet. Socialdemokraterna. Det var ju bl.a. med investeringsbidrag i förpressledet som många tidningar skulle få chansen att överleva och på längre sikt i mindre grad behöva ta ett ökat driftstöd i anspråk. Återställer man inte utvecklingsstödet till den i vår reservation föreslagna nivån, riskerar långsiktigheten i presstödet att gå förlorad. Jag utgår ifrån att Centern och Bertil Fiskesjö är beredda att medverka till att stödet till förpressinvesteringar återställs. Det finns goda möjligheter att göra det utan att statsfinanserna försämras. Utskottsmajoriteten vill pruta mer på utvecklingsstödet än vad regeringen föreslår. Man skär också ned distributionsstödet med 6 milj.kr. Som skäl åberopar man skrala statsfinanser. Men varför då inte angripa den verkligt stora stödkaka som går till pressen? Värdet av momsbefrielsen och annonsreduktionen kan för 1991 uppskattas till ca 1 700 milj.kr. Ett stort antal av dessa miljoner går till de stora tidningsdrakarna, till många tidningar med god ekonomi. När ni nu inbjuder till huggsexa om miljonerna till dagstidningarna, varför gör ni inte ingreppen där? Där finns ju minst tre gånger så stort utrymme för sparnit. Det skulle kunna göras utan att mångfalden inom dagspressen blir lidande. Att ta ett stadigt spargrepp i det indirekta stöd som ger Dagens Nyheter, Expressen och några andra rika borgerliga tidningar ett antal sköna miljoner vore väl inte så farligt. Dagens Nyheter dör inte av att mista några miljoner. Det skulle kunna bli ett gott tillskott i statskassan, samtidigt som det inte leder till tidningsdöd. Ian Wachtmeister kommer inom kort att äntra riksdagens talarstol. Jag vill till honom ställa följande fråga: Innebär de första meningarna i Ny Demokratis reservation, nr 1, att partiet är berett att medverka till att det indirekta stödet till pressen radikalt minskas? Fru talman!

Fru talman! Det kommer säkerligen att gå många kalla kårar nedför ryggraderna hos socialister och centraldirigenter under de närmaste åren, hoppas jag. Jag förstår att herr Johansson nog kommer att få en obehaglig tillvaro. Att folk, företag, tidningar, osv. skulle klara sig själva är givetvis främmande för dem som har planekonomin inmonterad i ryggmärgen. Hur ser det då ut runt omkring oss när det gäller den här speciella frågan? Nästan varje dagstidning är direkt eller indirekt ett partiorgan. Politikerna, som företräder dessa partier, beviljar hundratals miljoner kronor till den fjärde statsmakten, som nu har blivit den tredje statsmakten, dvs. den press som är till för att granska samma politiker. Samtidigt har man också passat på att momsbefria -- vilket herr Johansson påpekade -- samma partiorgan. Tänk, om vi hörde någonting så dumt i en rapport från t.ex. Sicilien! Vad skulle vi säga då? Jo, att det verkar röra sig om maffiametoder som är helt otroliga. Man kan inte köpa in sig på det där viset och ge sig själv pengar. När det gäller förhållandena i Sverige säger man i stället: Så är det inte meningen. Vi tänker ju på allting, på sysselsättningen. Vi skall hålla alla under armarna. Om man är centerpartist behöver man hjälp. Om man är socialdemokrat behöver man hjälp och på det viset hjälper man varandra osv. Man menar så väl. Svenska Dagbladet går så dåligt att också Moderaterna kommer med på ett hörn och betalar ut 50 eller 100 miljoner. Sedan förlorar Svenska Dagbladet lika mycket i alla fall. Så där håller man på. Men det leder inte till att tidningarna blir bättre och inte heller till att tryckfriheten eller yttrandefriheten blir större. Men vem är det som betalar dessa pengar som så frikostigt delas ut, som politikerna själva förfogar över och delar ut? Vems är pengarna? Jo, de kommer från folk. Det är alltid folk som får betala, men det går inte längre lika bra att lura folk. Varenda gång när vi i Ny demokrati är ute och talar med människor försöker vi att påpeka just detta, att de som betalar allting är just människorna själva. De betalar alltså även presstödet. Detta är en vetskap som nu mer och mer har grott in hos folk, hoppas jag. Vidare har man också sett att det är full och fri konkurrens som ger bäst resultat, högsta kvalitet, lägsta kostnader och störst effektivitet. Subventioner gör att allt blir dyrare och sämre. Jag tycker att vi i det här fallet -- liksom i många andra fall -- skall föregå med gott exempel. Vi bör härifrån vara med om att själva dränera det politiska träsket -- som en populist antagligen skulle uttrycka sig. Det är detta träsk som vi själva står och gror i. Vi suger i oss miljard efter miljard som vi sedan delar ut. Vare sig det är fråga om partistöd, presstöd eller organisationsstöd är det egentligen samma sak: Vi delar ut pengar till våra egna organ. Föregå i stället med gott exempel och skär ner på stöden! Passa på att se till att det blir yttrandefrihet! I stället för att göra av med folks pengar till stödåtgärder för våra egna husorgan borde vi ägna oss åt att se till att det blir frihet, ägna oss åt de högsta demokratiska idealen, nämligen bl.a. yttrandefriheten. I morgon skall vi behandla ett ärende som ligger vid sidan av just presstödet. Då kommer det att handla om hur man dödar en fri radiosändare, men det får vi återkomma till. Se till att det blir yttrandefrihet i alla medier! I vår reservation till det här betänkandet påpekar vi att det för svensk dagspress i dag gäller mycket särskilda regler och subventioner. Sålunda är dagstidningarna genomgående befriade från skyldighet att betala mervärdeskatt, vilket är anmärkningsvärt med tanke på den utvidgning av mervärdeskatten som har genomförts och som annars drabbat praktiskt taget alla varor och tjänster. Dessutom erhåller dagstidningarna stora summor från skattemedel i form av presstöd. Vi utvecklar detta resonemang vidare i vår reservation, så jag vill inte trötta kammaren med det. De flesta är läskunniga, även om de kanske inte så gärna läser just den här texten. Vi i Ny demokrati anser att utskottet mot denna bakgrund borde föreslå att presstödet skall avvecklas. Denna aveckling bör genomföras under en treårsperiod med ett första steg redan i år, vilket medför en minskning av presstödet under det första året med 30 %. Detta är vårt förslag, fru talman. Vi stöder givetvis alla våra reservationer som är fogade till detta betänkande, men för att vinna tid i kammaren -- inte bara för att avkorta detta anförande som var anmält att bli tio minuter långt, men som nu blev sex och en halv minuter långt -- yrkar jag bifall enbart till reservationerna 1, 5, 7

Herr talman! Frågan är om jag är svensk politiks Djingis khan eller möjligen Ali khan. Jag hoppas i så fall på det senare. Mitt tänkande är inte alls särdeles extremt, det är bara det att det inte är planekonomiskt. Mitt tänkande och vårt tänkande inom Ny demokrati går ut på att marknadsekonomin är ett förnämligt system, att konkurrens är det bästa medel som finns, att subventioner är ett otyg och att det dessutom är skattebetalarna som betalar fiolerna. Jag kan upplysa om, att om vi genomför ett tidningsprojekt kommer det att ske helt utan presstöd. Presstöd är ungefär som pressdöd, det är ett otyg. Vi vill absolut inte ens räkna med sådana saker. Jag sade i mitt anförande att en populist skulle använda uttrycket ''politikens träsk''. Eftersom jag i själva verket är ledare för miljöpartiet Ny demokrati vill jag torrlägga det träsket för att se vilka små grodor och andra kryp som finns där i stället för de stora elefanter som står och växer där. Jag tror att det kunde vara intressantare. Svensk dagspress är faktiskt styrd av politikerna. Vi känner alla journalister. De är inte här, och de är i och för sig ganska hedervärda personer, som ganska många andra i vårt land. Men jag kan garantera att de inte är opåverkade av om de får 1 miljard kronor, och de är inte heller opåverkade av om de får 500 miljoner. Vi är tillbaka där vi började: Skall politiker genom bidrag stödja dem som skall kritisera politikerna? Vårt svar är nej. Stödet behövs inte. Det är ju i alla fall till sist människorna som betalar detta.
Herr talman! Ian Wachtmeister utnämner sitt parti till ett miljöparti, men jag tror nog, med anledning av vad han har sagt hittills i dag, att han förorenar mer än han renar. Detta gäller inte minst den här debatten kring presstödet, där Ian Wachtmeister utan tvivel visar en mycket stor okunnighet. Det må jag tillåtas säga. Påståendet att presstödet som det utformas i Sverige skulle höra hemma i ett planekonomiskt system är ju egentligen häpnadsväckande och minst sagt okunnigt. Sverige är faktiskt, Ian Wachtmeister, en av världens mest utvecklade demokratier. Medborgarna i vårt land har, utan inblandning av myndigheter, rätt att meddela upplysningar och åsikter genom att framställa och sprida tryckta skrifter. Den här rätten garanteras ju faktiskt genom stadganden i tryckfrihetsförordningen, som alltjämt är en av grundlagarna, även om Ian Wachtmeister inte vill tro det. Jag vill nog påstå att den här rätten inte bara är formell utan i högsta grad reell, och den har faktiskt i högsta grad med presstödet att göra. Presstödet är, Ian Wachtmeister, en garanti för mångfald i det publicistiska utbudet. Det är beklagligt att Ian Wachtmeister och hans parti inte sluter upp kring mångfalden i svensk press. Man behöver inte ha så särskilt livlig fantasi för att inse vad som skulle ha blivit följden därest man inte på 70-talet hade infört det selektiva presstödet. Jag ställde i mitt inledningsanförande en fråga till Ian Wachtmeister, nämligen om han var beredd att pröva frågan om det indirekta presstödet, som faktiskt kostar samhället 1,7 miljarder kronor. Av detta får Dagens Nyheter 205 miljoner, Expressen Om man i Ny demokrati nu vill åstadkomma något, varför har man då inte föreslagit nedskärningar av det indirekta presstödet? Där skulle man ju kunna göra åtskilliga ingrepp, utan att man behöver röra det direkta, selektiva presstödet, som verkligen går till de tidningar som behöver stöd för att kunna överleva i en hård och besvärlig tid. Jag tycker att Ian Wachtmeister och hans parti borde ta intryck av de här siffrorna och överväga detta tills vi träffas i en sådan här debatt om ett år, när vi diskuterar presstödet nästa gång.